Fru talman! Peter Hultqvist har frågat försvarsministern vilka initiativ han är beredd att ta för att värna försvars och säkerhetspolitiska intressen i samband med upphandlingen av färjetrafiken Visby-Nynäshamn och Visby-Oskarshamn. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. Det säkerhetspolitiska läget i Sveriges närområde och i Europa innebär att frågor om beredskap och totalförsvar är i fokus. Gotlands strategiska läge i Östersjön kan inte överskattas, och färjetrafiken som staten upphandlar via Trafikverket har stor betydelse för såväl den enskilde resenären som för totalförsvaret. Särskilt viktigt är Försvarsmaktens behov av säkra och smidiga transporter av militär materiel och personal till och från ön, liksom att säkra nödvändig försörjning av varor till civilbefolkningen samt materiel för att kunna säkerställa de viktigaste samhällsfunktionerna på ön. Trafikverket ska i sin roll som upphandlande myndighet, beaktande gällande upphandlingsregelverk, ställa de krav som är nödvändiga för att säkerställa att tjänstekoncessionen avseende färjetrafik till och från Gotland uppfyller resenärers och andra aktörers behov.

Fru talman! Tack, statsrådet, för svaret! Självklart är det här i den tid vi lever i en mycket viktig fråga. Därför tog vi i försvarsutskottet initiativ till ett möte med generaldirektören för Trafikverket. Efter det mötet har det inträffat en hel del som jag skulle vilja berätta för ministern i det här ärendet. Med anledning av de frågor som kommit från försvarsutskottet har Trafikverket tagit fram ett särskilt pm där man har analyserat regelverken för hur man ska hantera olika anbudsgivare och tagit upp frågan om change of control-klausul och så vidare. Det är en bra uppföljning av det möte vi hade, och det har lett till att man har skjutit upp upphandlingen en tid. Den kommer nu att ske i juni månad. Upphandlingen handlar om sådant som man har tagit upp, till exempel vad som händer vid förändringar av ägarförhållanden, om man kan godkänna dem och om man har möjlighet att säga upp och alltså inte godkänna förändringar av ägarförhållanden. Var går gränserna? Hur ska man se på företagets ledning och underleverantörer? Man ska väva in klausuler i kontraktet kring den typen av frågor. Man ställer också krav på språk - i det här fallet svenska - och gör en säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal, säkerhetsskyddsanalys och totalförsvarsuppgifter. Upphandlingen går ut i juni, och man ska ha en kandidat klar i början av 2024. Den 1 februari 2027 ska man vara i gång med den nya operatören och ha kontrakt på åtta år plus option på två år. Jag tyckte att det var en rätt så intressant utveckling med anledning av att generaldirektören besökte försvarsutskottet. Man har även gått vidare i ärendet och har genomarbetade så kallade säkerhetsbestämmelser för Gotlandstrafiken med en rad punkter. Frågan är hur regeringen förhåller sig till detta, eftersom det inom en rad områden inom statsförvaltningen bedrivs olika typer av kommunikationer. Det är sådant som kan ha bäring på säkerhetsaspekter. Då måste man som ansvarig minister ha en djup kunskap om detta. Man måste också göra en uppföljning för att se att alla hänsyn tas i samband med upphandlingar. Detta är nog inte en självklarhet som sker med omedelbar verkan, eftersom det under väldigt många år inte har fungerat så. Det handlar om att väva in en säkerhetskultur i statsförvaltningen. Jag tror för min del att det är viktigt att det i regeringens regleringsbrev till olika myndigheter vävs in aspekter som dessa. Jag är glad över att Trafikverket så tydligt anammade det som vi i försvarsutskottet diskuterade i sammanhanget. Det gör att det svar som jag fått här till viss del är överspelat. Jag lämnade ju in min interpellation för rätt länge sedan, och det har tagit ganska lång tid att komma till kammaren för att diskutera ärendet. Vilka slutsatser drar ministern av det händelseförlopp som jag har redovisat här?
Fru talman! Jag hade gärna kommit hit tidigare för att diskutera frågan, men jag förstod det som att också ledamoten hade förhinder vid något tidigare tillfälle. Nu är vi dock här. Jag drar slutsatsen att det här är positivt. Jag tror att vi har gemensamma intressen i detta. Sverige har ett intresse, och det är att det ska ske på ett så bra sätt som möjligt. Jag har givetvis informerat mig om både mötet i försvarsutskottet och uppföljningen efteråt. I det underlag som Trafikverket har skickat in till försvarsutskottet ser jag att man där har gett besked om hur Trafikverket kommer att hantera arbetet framåt. Det är ju Trafikverket som ansvarar för upphandlingen. Jag följer detta noga. Av det skriftliga underlaget framgår följande: Försvarsmakten använder den upphandlade färjetrafiken till och från Gotland för sina behov av transporter av både personal, utrustning och fordon. När nuvarande avtal upphandlades ansågs inga behov finnas att särskilt peka ut Försvarsmaktens krav på säkerhetsskydd. Eftersom säkerhetsläget sedan dess har skärpts i vårt närområde kommer Trafikverket att genomföra en säkerhetsskyddad upphandling. Samråd kommer att ske med Försvarsmakten för att beakta deras behov av detta inom ramen för den upphandlade trafiken. Flera delar av det som Peter Hultqvist nämnde i sitt inledande anförande finns i detta. Det handlar om ägandeförhållanden, ledning, underleverantörer och språk. Jag vill understryka en sak som Peter Hultqvist sa: säkerhetskulturen i statsförvaltningen. Den behöver givetvis stärkas. Under den förra mandatperioden var jag vice ordförande i justitieutskottet, och vi arbetade mycket med säkerhetsskyddslagen. Vi alla är förstås måna om att implementeringen av den sker så snabbt som möjligt. Det är något jag följer väldigt noga och nära de myndigheter som ligger under mitt ansvarsområde. Trafikverket är en sådan i det specifika fallet. Jag tycker att det svar som har givits i detta läge - att man kommer att genomföra en säkerhetsskyddad upphandling och göra det i samråd med Försvarsmakten - möter den oro som jag tror låg bakom den fråga som interpellanten ställde och att han därmed har fått svar på den, fru talman.
Fru talman! I de framtagna säkerhetsbestämmelserna för Gotlandstrafiken sägs följande: Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet, det vill säga hur en organisation prioriterar och faktiskt arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet. Trafikutövaren ska löpande arbeta med frågor om säkerhetskultur, och man uppmuntrar till god rapporteringskultur. Trafikutövaren ska minst en gång per år mäta säkerhetskultur inom uppdraget. Man gör här väldigt viktiga markeringar. Jag får väl säga att jag är nöjd med vårt initiativ och vad Trafikverket hittills har redovisat om vilka åtgärder man har vidtagit. Men min fråga till ministern var: Avser ni att gå vidare med att i regleringsbrev ställa sådana krav? Det vore ett sätt för regeringen att markera vikten av detta. När utskottet träffade Trafikverket uppfattade jag att man före mötet inte hade tänkt i dessa banor, utan det här blev resultatet av diskussionen, vilket jag tycker är väldigt bra. Jag tror att frågan om säkerhetskultur är ett problem i vidare mening. Även om man har jobbat med det och talat om det på konferenser och även om företrädande personer tycker att de har sagt detta gång efter gång är det inte detsamma som att det har satt sig tillräckligt bra i myndigheten. Det gäller hela den statliga förvaltningen. En annan verkligt intressant fråga i sammanhanget är att Trafikverket tidigare har gjort en utredning om Gotlandstrafiken och hur man ska driva den i framtiden. Man har förordat en modell som innebär att det inrättas ett statligt tonnage med statligt ägda företag. Sedan upphandlar man driften som läggs ut på en operatör. Man menar att det hela i så fall drivs mot en högre säkerhetsnivå. Det finns naturligtvis risker med det mot bakgrund av att staten inte har erfarenheter av rederiverksamhet med passagerarfartyg, men man ser det som överkomligt. Jag vill understryka att det är en operatör som ska sköta det hela. På detta sätt har man också en möjlighet att göra investeringar på så sätt att staten kan få mer fördelaktiga räntor än vad marknaden har. Man har också möjlighet att skriva av tonnaget under en längre period. Därför blir kapitalkostnaden i sammanhanget lägre än marknadens. Detta är den modell som man anser är billigast i det långa loppet när det gäller jämförelsekostnader. Det är dock inte aktuellt vid denna upphandling, eftersom tiden för att göra ett sådant arrangemang är för kort. Det handlar i stället mer om vad som händer efter denna åttaårsperiod. Det finns dessutom möjlighet till förlängning med två år, men det vet vi ingenting om. Är detta en tanke som ministern kan tänka sig utveckla och ställa sig bakom så småningom? Det vore i så fall ett intressant besked i dagens debatt. Jag tycker att den utredning som Trafikverket har gjort är både grundlig och genomtänkt. De olika alternativen att driva detta är väl avvägda.
Fru talman! Vad gäller den första frågan behöver Trafikverket självklart ta hänsyn till det rådande säkerhetspolitiska läget i vårt närområde. Jag förutsätter och är förvissad om att Trafikverket gör det. Säkerhetsskyddslagen, som jag nämnde i mitt tidigare anförande, gäller, och de statliga myndigheterna följer förstås den. Är det uteslutet att stärka detta ytterligare i regleringsbrev och andra uppdrag och instruktioner? Nej, det är inget som jag avfärdar, fru talman. Detta besvarar Peter Hultqvists första fråga. Enligt dagens modell för upphandling upphandlar Trafikverket en operatör som har eget tonnage. När det gäller i vilken mån staten ska ändra detta förhållande har jag i dag inga nya besked att ge. Jag vill inte ta ställning till det. Det är dessutom en fråga som ligger långt fram i tiden, och man kan självklart diskutera den. Men jag konstaterar att också den föregående regeringen avstod från att ta ställning till om staten skulle äga eller råda över eget tonnage i Gotlandstrafiken. Nu är vi där vi är. Vi har en upphandling som är igång. Vi har redogjort för vad Trafikverket tar i beaktande i sitt arbete. Det är det viktigaste att följa här och nu. Sedan får vi återkomma i andra diskussioner längre fram. Jag har inget nytt besked att ge i denna debatt, fru talman.
Fru talman! Det är bra att ministern säger att han inte avfärdar det här med att ställa krav i regleringsbrevet. Men det är inte detsamma som att ministern säger att han avser att ställa det här kravet i regleringsbrevet. Det vore bra om jag fick ett förtydligande. Sträcker det sig ända till att ministern är beredd att i slutändan ta det initiativet, så att det inte bara är ett allmänt uttalande här i dag i debatten? Det var ett bra 50-procentssvar, kan man väl säga. Jag vill också föra upp frågan om eget tonnage. Den utredning som gjorts tycker jag är grundlig, intressant och bra. Som jag sa i mitt förra inlägg instämmer jag helt i att det här inte går att genomföra nu. Det är inte aktuellt i nuläget, men det kanske kan vara en långsiktig lösning. Man kanske behöver fördjupa kunskapen om effekten av eget tonnage. Sedan kan man ta in en operatör som sköter själva driften och trafiken. Jag tycker att det är värt att pröva frågan utan att för den skull säga exakt hur vi ska göra. Det är många olika utredningar som måste göras, men jag tycker att det är bra att Trafikverket för upp det. Ministern säger att han förutsätter att Trafikverket tar olika hänsyn. Jag tror att man som minister inte alltid kan förutsätta att saker och ting sker på ett visst sätt utan måste försäkra sig om det. Det var i alla fall en erfarenhet jag gjorde under mina åtta år på Försvarsdepartementet - många gånger måste man försäkra sig om att det är på ett visst sätt.

Fru talman! Jag delar uppfattningen att vi är långt ifrån klara. Om man förutsätter eller försäkrar är kanske närmast en semantisk fråga. Jag följer detta mycket noga. Jag har redogjort för att Trafikverket i sitt svar till försvarsutskottet gett beskedet att det ska genomföras en säkerhetsskyddad upphandling. Då kommer också samråd med Försvarsmakten att ske för att deras behov ska beaktas inom ramen för den upphandlade trafiken. Detta kommer jag att följa. Jag förutsätter att båda dessa viktiga myndigheter gör sitt jobb för att vinnlägga sig om de intressen som är viktiga att försvara och beakta i det här sammanhanget. Fru talman! Jag får tacka för omdömet att det i alla fall var ett 50-procentssvar på den första frågan. Det är inte alltid man når upp i de nivåerna; Peter Hultqvist har stor erfarenhet av interpellationssvar från alla håll och kanter. Självklart följer vi detta noga. När det kommer till eget tonnage blir det kanske ett ännu sämre svar i procent räknat. Jag avfärdar ingenting. Fördjupad kunskap, som Hultqvist nämner, är jag alltid för. Trafikverket har nu tagit upp detta. Självklart kommer vi i god dialog att följa frågan vidare. Här och nu är det viktiga för regeringen och för mig att förutsätta och försäkra oss om att den här upphandlingen löper på. Det är Trafikverkets ansvar. Jag är trygg i att de efter uppföljningen, försvarsutskottsmötet och det pm som skickats in med redogörelser och svar på frågor från riksdagen kommer att genomföra upphandlingen på ett korrekt och bra sätt. Låt oss återkomma till frågan om att inympa säkerhetstänket i alla delar av statsförvaltningen och i hela det svenska samhället! Detta tror jag att vi båda två är rörande överens om. Här finns det mycket mer att göra. Tack för debatten!